Fru talman! Den förändring av plan och bygglagen som vi nu talar om består av en enda mening: ''Näringsfrihet och en effektiv konkurrens skall främjas.'' Den meningen är det som förorsakar hela den här diskussionen och en rad diskussioner i andra sammanhang. Jag har svårt att se att den meningen i sig innehåller något som någon av oss i något parti skulle ha någonting emot. Vi utgår från att det råder näringsfrihet i vårt land. Vi utgår från att en effektiv konkurrens skall råda och kunna främjas. Varför vill vi då inte ha med denna mening i den förändrade plan och bygglagen? En orsak är att det på olika sätt kan försämra servicen för dem som bor ute i kommunerna. Den allra främsta orsaken är att vi tror att kommunerna själva kan avgöra vad som är bäst ur konkurrenssynpunkt, vad som är bäst för dess invånare, vad som är bäst från stadsplanesynpunkt, osv. Vi tycker att man ute i kommuerna har full kapacitet att själv avgöra sådana här frågor. Det förhindrar inte att jag, mitt parti och många andra är medvetna om att det sker misstag ute i kommunerna och att det finns konkreta exempel på att en effektiv konkurrens inte råder att det mellan politiska partier kan finnas en uppgörelse om att det är Konsum och ICA som skall ha var sin del av kommunen, om kommunen inte är så stor, eller var sin stadsdel, om kommunen är stor. Det är naturligtvis fel, och jag tror inte att något parti ställer sig bakom den typen av oheliga allianser eller anser att detta främjar framtagandet av billiga och bra livsmedel eller att det ger bra möjligheter för invånarna i en kommun till valfrihet. Men detta kan inte leda till att man ändrar lagen. Jag står därför fast vid vår uppfattning att kommunerna själva skall kunna avgöra denna fråga. Fru talman! Jag skall fatta mig kort och stanna här och instämma i socialdemokraternas reservation i denna fråga.

Fru talman! I plan och bygglagen, PBL, regleras hur mark och vattenområdena skall användas. Enligt denna skall olika intressen vägas mot varandra, enskilda och allmänna, enligt översiktsplanerna översiktligt och enligt detaljplanerna mera i detalj. I dessa anges var industrier kan förläggas, bostäder byggas, vägar dras fram, handel etableras, osv. Det är viktigt och nödvändigt att planutformningen inte innebär att vissa intressen får stå tillbaka för andra eller att konkurrensen begränsas genom planbestämmelser. Inom handeln är detta särskilt viktigt. I den nuvarande plan och bygglagstiftningen ges möjlighet att genom detaljplan styra detaljhandelns utformning och etablering. Härigenom begränsas den fria konkurrensen på ett otillåtet sätt. Kommunpolitiker får inte träda i konsumenternas ställe genom att bestämma var, hur och under vilka former handel skall ske. I stället skall konsumenterna genom sina fria val av inköpsställen avgöra lokalisering och verksamhetsformer för detaljhandeln. Regeringens förslag till riksdagen i denna fråga syftar till att undanröja den styrning som lagstiftningen i dessa hänseenden har. Bostadsutskottet, liksom näringsutskottet, instämmer i regeringens bedömning. Emellertid har en annan lagteknisk lösning föreslagits av bostadsutskottet, vilken på ett tydligare sätt klargör syftet med lagändringen. Det måste i detta sammanhang göras helt klart att det inte är fråga om någon ändring i det kommunala planmonopolet. Kommunen skall även fortsättningsvis ha ansvaret för när och var planläggning skall ske och ha möjlighet att utforma en i kommunen önskvärd utveckling inom ramen för bestämmelserna i PBL. Lagrådet har inte haft något att invända mot den lagtekniska lösningen eller själva lydelsen i den föreslagna föreskriften. Om den föreslagna ändringen får riksdagens stöd, kommer kommunerna inte längre att ha möjlighet att i detaljplan precisera handelsändamålet till en viss form av handel. Den nuvarande möjligheten att i detaljplan särskilt reglera detaljhandel med livsmedel och detaljhandel med skrymmande varor kommer således inte att finnas kvar. Genom den av utskottet föreslagna ändringen kommer bättre förutsättningar än i dag att finnas för att en effektiv konkurrens skall kunna uppnås. En övergång mellan olika former av handel kommer också att underlättas. Utskottet pekar vidare i betänkandet på det förhållandet att den nu föreslagna ändringen och den ändrade synen på konkurrensens betydelse inte påverkar gamla detaljplaner. Denna fråga bör övervägas i ett större sammanhang, och det bör överlåtas till regeringen att bedöma i vilka former dessa ytterligare överväganden skall ske. Utskottet anser att riksdagen som sin mening skall ge regeringen detta till känna. Fru talman! Socialdemokraterna, liksom vänsterpartiet, vill i denna fråga inte var med om någon ändring. De är nöjda med reglerna som de är nu. Detta ställningstagande är uppenbarligen ideologiskt betingat. Har man som utgångspunkt att politiker vet bättre än -- som i detta fall -- konsumenterna, blir ställningstagandet lätt. Övertron på planerares och politikers förmåga att styra och reglera finns oförändrat kvar. Då offras gärna konsumenternas fria val och människornas möjlighet att själva träffa avgöranden. Utskottsmajoriteten delar dock inte denna uppfattning. Man kan konstatera att det finns en dualism i det resonemang som förs i reservationen. Det hävdas i reservationen att man värnar om den fria konkurrensen. Men samtidigt vill man begränsa denna konkurrens genom att ha kvar en styrande lagstiftningsparagraf. Med den nya synen på konkurrensens betydelse, som bl.a. kommer till uttryck i konkurrenskommitténs betänkande, och i ljuset av reglerna inom EG, är det naturligt och nödvändigt att öka etableringsfriheten inom detaljhandeln. Vi politiker måste myndigförklara konsumenterna. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande 1991/92:10 och avslag på reservationen och meningsyttringen.

Fru talman! Jag vet inte varför Bertil Danielsson inte litar på sina kommunpolitiker, det gör åtminstone vi. När Bertil Danielsson talar om valfrihet för konsumenterna undrar jag vilken valfrihet pensionärer, handikappade och barnfamiljer utan bil har om de bor i ett område där det på gångavstånd finns en närbutik, som måste läggas ned på grund av en extern etablering. Ett förverkligande av det föreliggande förslaget leder till att dessa människor förlorar den möjlighet till gemenskap som det innebär att träffa bekanta och andra människor i närbutiken, alltså den sociala gemenskap som en närbutik ger. Sedan kan man ställa frågan varifrån kommunerna skall ta de pengar som krävs för den utökade hemtjänst som kommer att behövas i och med detta. Kommunernas anslag skärs ju ned med 7,5 miljarder nästa år. Trots detta får kommunerna ökade kostnader. För några år sedan gjorde socialförvaltningen i Trollhättan en undersökning om vilka konsekvenser på omsorgen som en nedläggning av ytterligare en närbutik i ett område skulle få. Enligt prognoserna skulle 1 170 personer i Trollhättan vara över 80 år och ha behov av hemhjälp år 1995. Man spanade alltså litet in i framtiden. Varje person i denna grupp som mister sin närbutik innebär en och en halv timme mer arbete för hemtjänstpersonalen per vecka för inköp. Följden blir att kommunen behöver 45 extra heltidsanställda hemsamariter, vilket kostar 7,75 milj.kr. Dessutom kommer kostnaderna för färdtjänst att öka. Bertil Danielsson! Det är inte så att politikerna ensamma och isolerade sitter och gör upp planer. Jag har själv suttit med i en byggnadsnämnd, och därför vet jag att man där samordnar och sammanväger alla intressen som kommer fram vid remissomgångar och under hela planprocessen. Sedan sammmanställs detta material till en plan, där man så långt som möjligt tar hänsyn till alla intressen.

Fru talman! Bertil Danielsson är förvånad över mitt inlägg. Vad jag försökte mig på var att beskriva vad som kommer att hända om den föreslagna ändringen genomförs. Bertil Danielsson säger att närbutikerna kommer att leva kvar, trots att nya externa butiker etableras. Det är möjligt att det blir så på sina håll. Men generellt tror jag inte att det går att fortsätta att driva närbutiker med förlust. De lever ju på samma marknad som alla andra. Så till en annan sak. Vad man gör i dag är att man planerar ett handelsområde. Parkeringsbehovet dimensioneras efter vad som antas ske inom det aktuella området. Jag tar två olika etableringar som exempel. En trävarubutik behöver ungefär 5 parkeringsplatser per 1 000 m2 affärsyta. En dagligvaruhandel däremot behöver 50 parkeringsplatser för motsvarande yta. Om kommunerna inte har någon som helst styrning, vad kommer då att hända i ett område av nämnda slag där det hux flux finns en livsmedelsbutik? Jo, stora trafikproblem uppstår. Det kommer att vara förenat med olycksrisker. Till slut kommer människor att vända sig till kommunen med krav på åtgärder. Då blir det ju kommunen som får lösa problemet.

Fru talman! Det var ett sensationellt uttalande av Dan Eriksson, vill jag påstå, som svar på min fråga om det kommunala planmonopolet. Han vill alltså avskaffa det kommunala planmonopolet. Det kommunala planmonopolet införde vi i Sverige 1947. Det var en klar överenskommelse mellan alla partier i Sveriges riksdag. T.o.m. dåtidens högerparti tyckte att det var en reform i tiden. Därefter har alla tyckt att det är riktigt att det är kommunerna som skall styra planeringen och att det skall ske i dagens samverkans och samrådsform. Alla partier var överens då, alla partier är överens i dag, utom det nya partiet Ny Demokrati. Det är enligt min uppfattning en sensationell uppgift som Dan Eriksson lämnar. Ny Demokrati vill alltså föra tillbaka sådana här frågor till det tillstånd som rådde före 1947, när den enskilde markägaren själv skötte all planering och bestämde hur han ville ha sitt område, utan att behöva ta någon som helst hänsyn till andra människors synpunkter och önskemål i den stora process som vi har i samhället i dag. Detta är sensationella uppgifter.

Fru talman! Med anledning av Dan Erikssons anförande vill jag säga att det i långa stycken var ett ganska riktigt resonemang, även om Dan Eriksson tog ut svängarna ganska ordentligt och gav sig in på livsmedelspolitikens prissättningsmekanismer, som kanske ligger något vid sidan av dagens överläggningar.

Visst är det så. Därför vill jag ställa en fråga till Dan Eriksson: Hur kan det komma sig att Ny Demokrati vill medverka till att lika konkurrensförhållanden inte skall råda i våra butiker? En del skall tvingas att ha en typ av prismärkning som är dyrare än vad andra butiksägare har. Kan det verkligen vara att ta sitt ansvar för den fria konkurrensen?

Fru talman! Det var kanske ett något förvånande uttalande. Innan vi har fri konkurrens får vi finna oss i att konkurrensen begränsas, dvs. vi måste alltid ha prislappar i vissa butiker. Det är kontentan av Dan Erikssons uttalande. Det är kanske litet förvånande. Förmodligen är det en felsägning även det. För att konkurrensen skall bli fri måste den vara lika för alla butiker. Blir den lika, är det ett led i försöken att få en friare konkurrens. Släpp ert krav, så kommer vi en bit på den väg som vi, såvitt jag förstår, gemensamt vill vandra.

Fru talman! Först vill jag tacka Dan Eriksson från Ny Demokrati för ett väldigt bra inlägg vad gäller att få bort momsen på maten. Det är nämligen ett krav som vänsterpartiet har drivit under många år. Men vi tycker att de förändringar som vi har fått genom den sänkning som nu genomförts bara är en liten del i hela matmomsfrågan. Det är väldigt bra att också Ny Demokrati nu kommer att arbeta oförtrutet vidare för att få bort matmomsen. Jag kan konstatera att det tydligen är så att Dan Eriksson inte handlar så ofta själv. Det tycks vara en nyhet för Dan Eriksson att priserna på maten är så höga. Det kan vara bra att göra flera besök i butiker för att kunna hjälpas åt i kampen mot matmomsen. Vad gäller att öka konkurrensen instämmer vi i att det är viktigt att det inte bara är ett litet antal stora företag som styr marknaden. Det tror jag inte är till godo för konsumenterna. Jag vet inte om man kan, som Dan Eriksson gör, jämföra t.ex. jättar inom möbeltillverkningen med små livsmedelsbutiker. Att ha affärer som Ikea, som ju är framgångsrik med låga priser och som underlättar för kunderna att ta sig dit och få med sig sina saker hem, kan väl inte vara en framkomlig väg när det gäller att köpa mjölk och bröd. I Stockholm skall man väl inte behöva åka in till Hamngatan och ta buss för att köpa mjölk och bröd ute i Kungens kurva. Det var bara en liten fundering över hur Dan Eriksson tänker sig. Till slut om kommunernas intressen. Det måste uppenbarligen vara så att ni i Ny Demokrati inte tror att man ute i kommunerna har kompetens att bedöma den lämpliga placeringen för en butik, att tillvarata alla invånares intressen, inte bara intressen hos ett litet antal företag som vill tjäna pengar på människor. Det är uppenbart att man inom Ny Demokrati inte tycker att det är särskilt angeläget. Nu undrar jag alltså: Tror ni inte att man ute i kommunerna kan göra denna bedömning?

Fru talman! Som redan Rune Evensson har sagt vill också vi socialdemokrater givetvis ha en så bra konkurrens som möjligt. Det finns redan inskrivet i förarbetena till PBL att man i första hand skall se till att det blir konkurrens. När det finns skäl skall man emellertid i vissa fall kunna reglera handeln. För vissa konsumenter kan det innebära en frihet att kunna handla på olika ställen, men problemet är ju att det blir en ofrihet för de konsumenter som inte har denna möjlighet. Det är det som frågan gäller.

Fru talman! Det är naturligtvis inte bara plan och bygglagens fel att vi har världens högsta priser i Sverige, även om det till stor del beror på den. Vi skulle kunna spara ca 60 miljarder kronor i det här landet med en riktig konkurrenslagstiftning och om vi hade en plan och bygglag som såg till att konkurrensen var fri. I PBL står det mycket riktigt att man skall ta hänsyn till konkurrensen. För att åskådliggöra detta tänkte jag ta upp några exempel på hur det ser ut i en kommun. Ansökan lämnades givetvis in som vanligt, och naturligtvis blev det avslag. Och vem styrde i Grums kommun? Jo, ordförande var en konsumföreståndare, medan en ICA-handlare var vice ordförande. Det förhåller sig på liknande sätt när det gäller många andra orter. Särintressena har helt styrt marknaden. Varför tror ni att det finns tre grossister av betydande storlek i Sverige i dag? Jo, just för att det är kommunerna som har utfärdat tillstånden. Det här har varit ett sätt för socialdemokraterna att rädda KF:s dåliga affärer. Jag förstår att man i dag är mycket angelägen att göra det, för annars hamnar KF i samma situation som A-pressen. Den enda möjligheten för KF att konkurrera är nämligen att man skyddas på ett eller annat sätt, precis som presstödet används. Det låter litet underligt när man pratar om pensionärerna i dessa sammanhang. Vem är det som har sett till att närbutikerna har lagts ned? Jo, Konsum. Det är faktiskt oftast ICA som äger de närbutiker som finns i dag i Sverige, mycket beroende på att det är duktiga handlare som har klarat att driva närbutikerna ganska bra. Jag är helt övertygad om att de nya lanthandlarna, närbutiksägarna i framtiden, är de nya svenskarna. Det är de som kommer att se till att det finns service. Den här fantastiska svartmålningen, att alla butiker plötsligt en dag skall slås ut bara för att det öppnas lågprisbutiker, för att det blir konkurrens, är ganska underlig. Det är i så fall konstigt att inte KF stormarknaderna tidigare har slagit ut närbutikerna, och att just frifräsarna är de som hela tiden bär ansvaret, bara för att de säljer 20 % Med min erfarenhet kan jag utan att överdriva säga att det i dag går att sälja livsmedel 20--25 % billigare. Det sade redan jag för två år sedan, när jag startade debatten. Och jag hörde här att man hade konstaterat att matpriserna har gått ned. Varför? Jo, för att vi fick i gång en debatt. Man började se över detta med priser, och man gjorde prisundersökningar. Vad sade företrädare för ICA och Konsum till mig den sommaren jag började debatten? Jo, att det kanske går att sänka priserna med 2 %. Det dröjde ungefär ett halvår, och sedan sade företrädare för Hemköp i tidningarna att de kunde sänka priserna med 20 %. De sade också att de hade ljugit om priserna. Självfallet är det så. I dag har vi en totalt styrd marknad. Politikerna i kommunerna har varannan gång gett tillstånd till ICA och varannan gång till KF. Sådan har fördelningen varit. Den har avspeglats i de olika kommunerna. Det är mycket riktigt att vi i Ny Demokrati -- åtminstone jag -- litar absolut inte på politikerna. Det finns ett undantag, och det är Skara kommun. Där har t.o.m. socialdemokraterna förstått den här frågan och släppt konkurrensen fri. De har t.o.m. gett tillstånd till etablering i industriområden. Det är underligt att pensionärerna spelas ut i det här sammanhanget. Socialdemokraterna har inte varit speciellt intresserade av att ge pensionärerna tillräckligt så att de kan leva ett normalt liv i det här landet. De får i vissa fall t.o.m. äta kattmat eftersom de inte har pengar. Det finns 60 000-- 70 000 pensionärer i dag som inte kan äta sig mätta. Ändå har inte politikerna visat intresse för att ge dem en dräglig tillvaro. Jag har ännu inte sett något förslag som har gjort att pensionen kan höjas. Däremot används det här i debatten för att stoppa dem som vill etablera lågprisbutiker. Jag kan ta några fler exempel. Den 17 september ville ett dansk lågprisföretag, Supermarket, etablera sin första butik och grossistlager i Strängnäs. Företaget garanterade 20 % lägre priser. Men vem sade nej? Jo, socialdemokraterna tillsammans med en folkpartist. De ville inte ha konkurrens. Naturligtvis skyddades de intressen som redan fanns i staden, dvs. ICA och KF. Det fanns naturligtvis skäl. Det är hela tiden särintressena som styr. Samtidigt som det heter att det skall bli mer konkurrens i Sverige, sitter politikerna i kommunerna och stoppar konkurrensen. Det är viktigt att politikerna i riksdagen talar om för kommunerna vad riksdagens vilja är. Men nu har kommunerna levt ett eget liv, och de har bestämt själva. Ingen har kunnat överklaga. Kommunerna har hela tiden struntat i När dessa frågor diskuteras talas det mycket om hur svårt det kommer att bli för vissa grupper när allt tvingas att läggas ned. Vad jag vet har postkontoren lagts ned på många orter. Busslinjerna blir färre och färre. Det är socialdemokraterna som har haft möjlighet att styra dessa situationer. Kooperativa förbundet har nu köpt I Linköping inträffade en annan ganska intressant händelse. En utredning angående ett köpcentrum utanför staden hade genomförts. En analys av handeln i glesbygden hade gjorts, och krav hade ställts på att centrumhandeln skulle fungera. Så fort beslutet hade fattats och etableringstillstånd hade givits till Konsum och Vivo, lade Konsum ner butiken i stadens centrum. Det är lustigt vad snabbt engagemanget att värna dem i centrum gick över. Hela tiden används sådana argument. Men syftena är helt annorlunda. Det är fantastiskt att 1992 kunna stå och snacka på det här sättet då det råder en marknad med dessa höga priser. SPK och NO har gång på gång sagt att dagens utformning av PBL är helt fel. PBL hämmar den fria konkurrensen. Jag kan här i riksdagen räkna upp tio femton exempel som visar hur viktig konkurrensen är. Trollhättan är ett exempel. Framför allt socialdemokraterna var motståndare till allt och stoppade allting. Socialdemokraterna hade ju att ta hänsyn till det nybyggda Obs. Det visade sig sedan att den konkurrens som ändå bildades, visserligen på olaglig väg, gjorde att priserna, totalt i hela kommunen, gick ner med 7--8 %. Det här går att jämföra med den hycklande momssänkningen som har genomförts. För en matkasse innebär det ca 2 % lägre priser. Folk har lurats till att tro att det är fråga om 7 %. Verkligheten är inte 7 %. Momsen skulle egentligen ha sänkts till 23,5 % den 1 januari. Dessutom har den totala momsen höjts på alla varor, bara för att matmomsen skulle sänkas. Men matvaror är inte detsamma som dagligvaror, och de motsvarar ungefär 60 % av det som finns i en matkasse. Slår man ut alla dessa effekter, motsvarar sänkningen av matmomsen ungefär 2 %. SPK kommer också att visa i sin utredning att det inte är fråga om mer än några procent. En fri konkurrens i det här landet -- som skulle börja fungera omedelbart -- skulle innebära en sänkning av matpriserna i första ledet på 10 % och på sikt 20--25 %. Det här är inget svårt. Det är bara att kolla i lågprisbutikerna som redan finns i Sverige. Tyvärr är det svenska folket alltför slött. De kollar priserna i alldeles för liten omfattning. Det är ett stort ansvar som vilar på de olika lokala radiostationerna när de går ut och handlar en matkasse. Vad gör de? De handlar en matkasse med ett innehåll som motsvarar 150 kr., och de handlar sådana varor som alla butiker har ett lågt pris på. På så sätt blir de lurade av marknaden. Skall det göras en prisjämförelse måste matkassens innehåll motsvara minst 1 000 kr. Då framgår det hur mycket man tjänar. Jag måste självfallet yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! En stor del av detta anförande var en fortsättning på förra årets valdebatt. Jag vill erinra om den valdebatten. Det gick knappt att sätta på TV:n utan att se Bert Karlsson och Ian Wachtmeister stapla ölbackar. Ett av de vanligaste utfallen i dessa inslag, som jag uppfattade det, riktade sig mot PBL och det kommunala planmonopolet. Bert Karlsson sade vid varje tillfälle att det kommunala planmonopolet skulle avskaffas. Därför vill jag ställa samma fråga till Bert Karlsson som jag ställde till Dan Eriksson i Stockholm. Har Bert Karlsson uppfattningen att det kommunala planmonopolet skall avskaffas? Jag anser att Bert Karlsson har drivit upp denna fråga till enorma proportioner. Den lilla ändringen i plan och bygglagen som vi nu står inför har han gett en större betydelse än vad den egentligen har. Om, som Bert Karlsson säger, butiker läggs ned på något ställe, finns det naturligtvis i planen möjlighet för en annan butik att etablera sig och skapa den konkurrens han talar om. Bert Karlsson anspelar vidare på politiskt mygel och dubbelroller i kommuner. Jag är den förste att ta avstånd från sådant, och jag har samma uppfattning som Bert Karlsson. Där har vi i socialdemokraterna under många år arbetat mot mångsyssleriet, dvs. människor med vissa intressen skall inte sitta med i de beslutande organ som avgör dessa frågor. Socialdemokraterna har drivit fram en förvaltningslag som förbjuder t.ex. personer med särskilda intressen att sitta i byggnadsnämnder och sköta sådan planering -- just för att de inte skall komma i sådana situationer. Det beslut som vi nu skall fatta kommer inte att pressa några matpriser. Bert Karlsson har under många år pratat om 20 %. Beslutet kommer inte att ha någon avläsbar effekt över huvud taget. Ändå säger Bert Karlsson att de höga matpriserna i Sverige beror just på PBL. Om nu dessa punkter skall tas bort ur PBL -- som vi är i färd att göra -- och det finns människor som enligt Bert Karlssons uppfattning har dubbla roller, blir frågan vad som skulle hända om möjligheten togs bort för dem att reglera livsmedelsförsäljningen. Det är kanske samma människor som beslutar om planen i övrigt. Det är hela tiden fråga om en plan för handelsändamål, även om möjligheterna att styra livsmedelsförsäljningen tas bort. Jag kan inte se att det blir någon större skillnad. Det är blåögt av Bert Karlsson att påstå att den här ändringen kommer att sänka matpriserna med

Fru talman! Rune Evensson har tydligen inte lyssnat på vad jag har sagt. Jag har egen erfarenhet av detta. Jag fick öppna ett köpcentrum, och där fick jag ha all handel utom livsmedelshandel. Folk skulle tvingas åka 8 km till ett annat ställe för att köpa livsmedel. Jag tycker att det är att omyndigförklara folk. Nu kan han i och för sig inte svara, och det är väl litet orättvist att fråga då. Socialdemokratiska partiet är ju nästan detsamma som Konsum. I Skara kommun sitter i alla fall många av socialdemokraterna i dess styrelse. Är det då inte svårt att vara neutral i dessa frågor? Det är synd att jag inte kan få svar på den frågan.
Fru talman! Bert Karlsson talar om särintressen i kommuner, men det finns ju också affärsidkare i riksdagen. Jag skulle vilja fråga Bert Karlsson om han någon gång har begärt att få öppna en butik i ett bostadsområde. Jag tror knappast att Bert Karlsson har varit intresserad av det. Den ändring i plan och bygglagen som föreslås i dag innebär att kommuner inte kommer att kunna tillåta handel med exempelvis skrymmande varor i industriområden. Det gäller dock ej livsmedel. All handel skall vara tillåten i industriområden. Ett industriområde är särskilt avsett för industriverksamhet. Där finns inga boende. Bert Karlsson var vid ett tillfälle mycket intresserad av att öppna en köpstad mitt emellan Norrköping och Linköping, alltså mitt emellan två storstäder, något som man kan tycka är litet märkligt. Nu blev det inte så. Bert Karlsson och andra frifräsare vill ha bort det kommunala planmonopolet, därför att deras affärsidé är att etablera sig i exklusivt bilanpassade lägen. Det är något som kommuner i alla fall hittills har brukat säga nej till. Jag tycker att det är helt okej att Bert Karlsson som affärsidkare har dessa synpunkter och önskemål. Jag förmenar honom inte det. Däremot ställer jag krav på Bert Karlsson som riksdagsledamot. Som riksdagsledamot skall han faktiskt se längre än till det egna intresset. Det är Bert Karlssons skyldighet som riksdagsledamot att också värna de svaga grupperna i samhället. I detta fall gäller det de som inte har bil och inte alltid lika lätt kan ta sig till butiker, i och med att närbutiker får slå igen för att livsmedelsbutiker öppnas i industriområden.
Fru talman! Det verkar inte som om några närbutiker har slagits igen de senaste åren. Vad jag vet har de flesta butiker som kan komma att slås igen redan slagits igen. Det kommer inte att hända speciellt mycket i framtiden. Det är ganska intressant med planerna i Linköping. Jag kan upplysa om att planeringen gjordes tillsammans med Konsum. I detta fall hade tydligen Konsum samma intresse som jag. Denna debatt handlar inte om var jag vill öppna butiker. Den handlar om helt andra saker. Vi kan ju ta upp detta med de svaga grupperna. Hur kommer det sig att Konsum knappast har någon enda lanthandel här i landet? Konsum var först att lägga ner och fortsätter att lägga ner i hög takt. Det skulle vara intressant att höra. Konsum ligger ju ganska nära socialdemokratiska partiet.

Fru talman! Jag tar möjligheten att efteranmäla mig till debatten, eftersom både Rune Evensson och Sonia Karlsson hade synpunkter på centern i detta avseende. Jag kan börja med att lämna en upplysning till alla debattörer om hur det har varit med nedläggningar av dagligvarubutiker. Av en rapport som jag har framgår det att antalet dagligvarubutiker och varuhus har minskat från ca 30 000 år 1950 till ca 8 900 år 1983. Under den tiden regerade huvudsakligen socialdemokraterna. Det är riktigt som Rune Evensson sade att socialdemokraterna och centern gjorde en överenskommelse för att vi skulle kunna föra planoch bygglagen i hamn. Det var en lång utredningsperiod som då äntligen nådde ett slut. I en så ny och omfattande lagstiftning -- plan och bygglagen har ju inte varit i bruk så länge -- måste en hel del justeringar göras. Därvidlag tog bostadsutskottet det första initiativet redan innan lagen hade trätt i kraft. Det är nödvändigt att göra en hel del småjusteringar. Det intressanta är att när socialdemokraterna kommer med justeringsförslag är de tydligen väl genomtänkta. Men när vi på den borgerliga sidan har ett gemensamt förslag till justering, då opponerar sig Rune Evensson. Socialdemokraternas reservation i bostadsutskottets betänkande nr 10 börjar så här: ''Konkurrensen inom handeln är viktig.'' Till bostadsutskottets betänkande har fogats ett yttrande från näringsutskottet, där socialdemokraterna i en avvikande mening framhåller följande: ''Inledningsvis vill näringsutskottet instämma i att konkurrens inom handeln är viktig.'' Samma uppfattning har ju Bertil Danielsson framfört under den här debatten. Det innebär såvitt jag kan förstå att vi är ganska överens i denna fråga. Jag delar helt och fullt de synpunkter Bertil Danielsson som talesman för regeringen har framfört. Såvitt jag uppfattat av debatten är det närmast en mindre gradskillnad mellan socialdemokraternas och regeringens synpunkter. Men det är i politiska debatter ofta så, att små skiljaktigheter blir uppförstorade. Jag vill nu anföra några synpunkter på externetableringar, som Sonia Karlsson var inne på. Med externetableringar menar jag handelsetableringar som inte lokaliseras till en tätorts centrala delar eller till bostadsområden där butiker av olika slag redan finns. En externetablering karakteriseras vanligen av två faktorer, nämligen låga hyror och ett läge med god tillgänglighet för bilburna kunder. Man talar ofta om stormarknader, och ofta är det fråga om lågprishandel. Det tycks inte ha genomförts någon utredning som försökt kvantifiera de ekonomiska effekterna av stormarknadsetableringar med avseende på olika kundkategorier. De synpunkter som har framförts här i dag har mest varit uppfattningar om hur stormarknaderna har utvecklats. Att man inte har gjort några omfattande undersökningar beror väl på en mängd förhållanden. Vi kunder är olika, vi tillhör olika stora hushåll, vi har olika inköpsvanor, olika önskemål osv. Det är troligen mycket omständligt att göra en omfattande utredning och att ta med alla dessa faktorer i utredningsresultatet. Jag har dock hittat en rapport från företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, där man jämför stormarknader, stora butiker och små butiker. I rapporten konstateras att ett system med små och stora butiker är samhällsekonomiskt mer lönsamt än stormarknader. Resurssvaga grupper utan bil gynnas, och det har flera tidigare talare varit inne på. Samtidigt visar rapporten att ett större inslag av stormarknader kan vara hushållsekonomiskt lönsamt. Inköpspriserna ligger lägre i dessa, bl.a. av det skälet att vi konsumenter själva hjälper till med en del av distributionskedjan, vi kan göra storinköp, eftersom hushållen numera har goda förvaringsmöjligheter, osv. Det föreligger alltså en skillnad mellan vad som är hushållsekonomiskt lönsamt och samhällsekonomiskt lönsamt. Därför kan man komma fram till litet olika slutresultat med hänsyn till hur man bedömer de olika faktorernas tyngd. Jag kan hålla med Sonia Karlsson om att dessa förhållanden givetvis har en ganska stor kommunalekonomisk betydelse. Färdtjänst och hemtjänst är tunga kostnadsposter i den kommunala ekonomin. I många kommuner har man därför startat försök -- och det tycker jag är värdefullt -- med nya former av dagligvarudistribution till pensionärer. Det finns alltså både för och nackdelar med externetableringar. Vi är inom centern mycket väl medvetna om detta. Nackdelarna har socialdemokraterna dragit fram här i debatten, och det finns ingen anledning att mer beröra dem. Däremot har man, enligt mitt sätt att se, från socialdemokraterna inte tryckt tillräckligt hårt på konkurrensen. Jag vill nämna, vilket har framhållits också tidigare i debatten, att konkurrenskommittén i sitt betänkande föreslagit att konkurrens borde ingå i den avvägning mellan olika intressen som skall göras enligt PBL. Vi i centern har gjort en samlad bedömning i denna fråga, och jag vill avslutningsvis yrka bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande 10.
Fru talman! Birger Andersson försöker här säga att skillnaden i uppfattning mellan oss är en gradskillnad. Det är verkligen ingen gradskillnad, utan en stor skillnad mellan uppfattningarna. Vi vill inte att detta förbud för kommunerna införs, utan vi vill att denna fråga skall avgöras av kommunerna. Denna uppfattning stod vi socialdemokrater och ni centerpartister för 1987, när PBL antogs, och vi var så sent som förra året överens i denna fråga. Men nu är det så, Birger Andersson, att centerpartiet inte längre har någon talan. Ni har inte längre någon egen uppfattning, utan det är nu moderaterna som bestämmer. Tidigare kunde vi gemensamt uträtta en hel del. Jag vill därför fråga Birger Andersson: Har centern ingenting att säga till om i regeringen? Ni säger er ibland värna om de utsatta, men det är mera i tal än i handling. Kommer centern nu att tillåta att regeringen nu steg för steg kanske plockar sönder PBL? Det är viktigt för oss att inför framtiden veta hur vi skall ställa oss. Skall den överenskomna kompromissen gälla eller skall vi gå ifrån uppgörelsen, så att vi på vårt håll kan verka för de ändringar som vi skulle vilja ha men som vi hittills hållit tillbaka av respekt för uppgörelsen med centerpartiet? Det är viktigt att få besked i dessa frågor här. Centern påstår sig många gånger vara hårt engagerad i miljöfrågor, men det här går i en helt annan riktning. Birger Andersson säger att vi inte tillräckligt har tryckt på konkurrensen i denna fråga. Jag vill säga till Birger Andersson: Läs då vår motion, vår reservation och PBL-propositionen, som framlades 1985! Där finner han svar på alla de frågor som han ställer. Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga att jag inte fick något svar från Bert Karlsson angående det kommunala planmonopolet.

Fru talman! Jag vill erinra Birger Andersson, som kanske inte var med när vi socialdemokrater träffade PBL-överenskommelsen med centerpartisterna i riksdagen, om att denna överenskommelse omfattade de stora och tunga delarna av PBL. Vi var inte överens om alla detaljer, och om Birger Andersson går tillbaka till det beslut som fattades 1985, skall han finna att det förelåg reservationer från centerpartiet i vissa detaljfrågor. På de punkter som överenskommelsen omfattade har vi inte ändrat oss. Vi står för den uppgörelse som vi har träffat, men det gör inte centerpartiet nu, utan ni viker er för moderaterna och låter dem bestämma i denna fråga.
Fru talman! Rune Evenssons inlägg är typiskt för den som inte har några verkliga argument att komma med. Om man har träffat en överenskommelse för fem år sedan gäller den självfallet tills det blir aktuellt att göra vissa justeringar, och det har, Rune Evensson, gjorts justeringar under alla år sedan PBL trädde i kraft den 1 juli 1987. Därför skall Rune Evensson inte säga att detta är en speciell företeelse. Jag vill upprepa vad jag tidigare sade, att när den socialdemokratiska regeringen kom med förslag om ändringar i PBL, förslag som jag för min del inte alls hade fått någon kännedom om, ansågs det väl motiverat, men att när den nya regeringen nu kommer med ändringsförslag, är det tydligen fult och felaktigt att ställa sig bakom dem. Jag har svårt att förstå Rune Evenssons argumentering i detta sammanhang.

Innan jag ger Birger Andersson ordet för replik vill jag erinra om den rekommendation som finns utfärdad, att utskottets majoritet respektive reservanter normalt skall företrädas av endast en representant i kammardebatten.
Fru talman! Jag vet inte om Sonia Karlsson lyssnade på mitt inlägg. Jag försökte alltså väga föroch nackdelar mot varandra, och jag sade att det finns en hel del nackdelar med stormarknadsetableringar. Jag har läst Roland Larssons motion, men jag pekade också på den rapport där man visade att det är skillnad mellan den samhällsekonomiska bedömningen och den hushållsekonomiska bedömningen. Det finns väldigt många hushåll som har glädje och nytta av att kunna göra storköp i en stormarknad, ta hem varorna i stora kvantiteter och förvara dem. Det finns som sagt både för och nackdelar. Det finns två vågskålar, och vi har från centerns sida gjort en samlad bedömning. Vi anser att konkurrensaspekten skall väga så tungt att fördelarna väger över. Vi ställer alltså upp på hemställan i bostadsutskottets betänkande nr 10.

Fru talman! Med det beslut som kammarens majoritet inom kort kommer att fatta i det här ärendet minskar de kommunala politikernas makt, och konsumenternas inflytande ökar. I någon mån för vi då den fria konkurrensen ett litet steg framåt. Jag misstänker väl i och för sig att det inte blir någon revolution utan att Dan Erikssons ost kommer att kosta ganska mycket i morgon också, men det är ett litet steg på vägen. Det tycker de borgerliga partierna med stöd av Ny Demokrati är bra. Jag lyssnade med intresse på Bert Karlssons anförande, för att höra vad det är för ytterligare åtgärder som erfordras. Det som nu sker är ju allt som behöver göras på det kommunala planmonopolets område, sade han. Jag tror att Bert Karlsson angav tre saker som var nödvändiga för att verkligen stärka den fria konkurrensen på livsmedelsområdet. Om jag hörde rätt, var det för det första en riktig konkurrenslagstiftning, för det andra att särintressen inte tillåts styra och för det tredje att politikerna sagt med understrykande av det kollektiva och med lätt sarkastiskt uttal -- håller fingrarna borta och inte sitter i de kommunala sammanträdesrummen och krafsar varandra på ryggen. Jag kan då som en mer personlig bekännelse säga att jag kan hålla med om de där tre punkterna. Om vår konkurrenslagstiftning medger för ICA att köpa Metro i Stockholm, är det enligt min uppfattning ett exempel på att konkurrenslagstiftningen är tandlös. Jag tycker också att det är bra när Bert Karlsson driver matprisdebatten, men det som bekymrar mig litet grand är ju att Bert Karlsson under sin väldigt korta karriär i kammaren har utvecklats till en utomordentligt traditionell politiker, mer traditionell än de flesta politiker, utom möjligen i klädseln. Det har han av tre skäl. Han representerar nämligen enligt min uppfattning just de tre saker som måste justeras, om vi skall få en bättre fungerande konkurrens. Han lägger sig klåfingrigt i, han begränsar konkurrensen, och han låter särintresset styra. Han låter faktiskt särintresset styra ett helt parti. Vi har haft en situation där handlare Hansson och handlare Svensson har kunnat konkurrera om kundernas gunst på många olika sätt, bl.a. genom sättet att utmärka sina priser. Hansson har kunnat sätta prislappar på alla sina burkar, och Svensson har kunnat sätta sina lappar på hyllkanterna. Då hjälper Ny Demokrati och Bert Karlsson socialdemokrater och kommunister att tvinga alla små handlare att sätta prislapp på varenda burk, trots att det fördyrar för konsumenterna och trots att det undanröjer ett konkurrensmedel mellan de olika livsmedelshandlarna. Det som är så väldigt fiffigt är ju att handlare Karlsson -- i vart fall handlare Bert Karlsson i Skara inte påverkas av det här. Med politikens nyspråk bedriver Bert Karlsson partihandel och inte detaljhandel när han kränger sina varor i köpstaden i Skara. Då behöver han inte sätta på några prislappar, och det är ju fiffigt. Ny Demokrati motionerar om sänkt moms på nöjesfält, eftersom Bert Karlsson driver ett nöjesfält.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

Fru talman! Jag tror visst att det finns åtskilligt fler ledamöter än Bert Karlsson som talar i egen sak. Frågan är huruvida det är något bra försvar för Bert Det är säkert så att jag har mycket svårt att komma ihåg priserna på olika varor under min färd från hyllorna till kassan. Men poängen, om den nu gick Bert Karlsson förbi, är att jag anser det vara min sak. Mitt besök i livsmedelsaffären är en sak mellan mig och handlaren, och jag undanber mig att Bert Karlsson, eller någon annan politiker av vilken partifärg det vara månde, lägger sig i mitt besök i livsmedelsaffären och min eventuella förmåga att hålla reda på priserna. Men det är just den typen av klåfingrighet som Bert Karlsson, tillsammans med socialdemokrater och kommunister, tyvärr har ägnat sig åt.
Fru talman! Vi gjorde det mycket enkelt för oss i det här sammanhanget, för vi var litet osäkra. I och för sig hade väl jag min uppfattning ganska klar, men det fanns en del i vårt parti som kanske tyckte annorlunda. Vi frågade faktiskt konsumenterna hur de ville ha det -- och vi hittade inga konsumenter. Däremot ringde alla ICA-handlare i hela Sverige och protesterade -- naturligtvis. Då tyckte vi att det var ganska solklart var vi skulle ställa oss i den här frågan. Det handlar helt enkelt om att vi har tillgodosett vad konsumenterna vill ha. Det tycker vi är viktigare än att tillfredsställa några få politiker.
Fru talman! Det vore bättre om konsumenterna själva fick avgöra detta genom sitt fria val av butik; det är ju den fria konkurrensens essens. Och det är märkligt att Bert Karlsson, med sin enorma erfarenhet av verkligheten, inte lyckats inse detta.

Fru talman! Det här ärendet rör ett område med omistliga kulturvärden, kulturvärden av stort internationellt intresse. I snart fyrtio år har jag haft förmånen att bo i det område som dagens debatt gäller. Det har vuxit fram ett starkt folkligt intresse, inte bara för att skydda Ekoparken, som hela området numera benämns, utan också för att verka för och tillgodose kulturmiljövårdens, naturvårdens och friluftslivets intressen. Inget annat rekreationsområde i Sverige kan nås av så många människor på så kort tid. Ekoparken har osedvanligt rik flora och fauna, bl.a. beroende på ett stort bestånd av gamla ekar. Flera av de djurarter som förekommer här är utrotningshotade. Världsnaturfonden har därför engagerat sig för områdets bevarande. Ett tjugotal föreningar med mer än 100 000 medlemmar bildade nyligen förbundet Ekoparken. Den motion som jag väckt har bemötts mycket positivt.

Utskottet utgår från att regeringen, sedan länsstyrelsen gjort sin prövning, på lämpligt sätt återkommer till riksdagen och informerar om inriktningen av den fortsatta planeringsprocessen. Jag menar att det är nödvändigt att riksdagen eller regeringen senare tar initiativ till en utveckling som ger området ett skydd och en status som nationell kulturpark. Det finns, menar jag, all anledning att nu vända utvecklingen och satsa offensivt på att förstärka parkområdenas kvalitet. För dagen har jag inget annat yrkande än utskottets. Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten på en motion som jag och tre andra socialdemokrater väckt under den allmänna motionstiden. I den yrkar vi att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag om att naturvårdsverket och riksantikvarieämbetet skall ges rätt att till prövning i länsstyrelse och regering föra ärenden om detaljplaners fastställelse. Denna motion, som jag får återkomma till, har väckts därför att det kan ifrågasättas om rådgivande åtgärder i en översiktsplanering är tillräckliga. Erfarenheterna av kommunernas möjligheter att förbigå den nya planoch bygglagstiftningens avsikter i fråga om ökad medborgerlig förankring av förändringar i markanvändning gör det enligt vår mening nödvändigt att se över lagstiftningen. Hotet mot området när det gäller fortsatt exploatering, bl.a. i form av kontor och hotell, har nu hindrats men ännu inte avvärjts. Till det skall jag återkomma, när den begärda redovisningen av berörda kommuner finns på bordet.

Herr talman! Haga--Brunnsviken-området inom Stockholms och Solna kommuner är ett riksunikt område. Det är, som Hans Göran Franck nu såsom boende där vittnat om, ett naturskönt område med en stor variationsrikedom i fråga om flora, som är väsentlig för att samla de olika värden som finns i den svenska park och trädgårdskulturen. Det finns också en historia i det här området som har att göra med botaniska och andra värden. Här finns även, som ju flera känner till, en av de finaste botaniska trädgårdar som vi kan visa upp i vårt land -- och kanske i Europa -- nämligen Bergianska trädgården. Jag tror inte, herr talman, att det är någon överdrift att säga att detta område är en av vårt lands värdefullaste kulturskatter. Och just att det ligger mitt i hjärtat av landets huvudstadsregion gör att det här området har en enastående tillgänglighet för många av regionens invånare, och naturligtvis också för besökare från andra delar av landet och från utlandet. Problemet är att det centrala läget utgör ett stort hot mot området. Detta illustreras av att SAS fick bygga sitt huvudkontor i området, trots protester från miljöintressena, och det fanns för ett år sedan ett illavarslande hot i form av en planerad stor trafikplats vid parken. Nu är det aktuellt med byggnadsplaner för Bellevue-området, och det finns planer på storhotell. Det finns alltså en mängd hot mot området. Detta har nu uppmärksammats i riksdagsarbetet i flera år, framför allt genom motioner av Pär Granstedt och Karin Söder, som båda är aktiva i den här regionen. Det har naturligtvis också funnits ett starkt ideellt engagemang förknippat med problemen i Haga--Brunnsviken-området. Särskilt kan nämnas den ideella föreningen Haga-- Brunnsvikens vänner som arbetat intensivt med att skydda detta område från olika typer av exploatering. Nu har alltså den nya regeringen, som Hans Göran Franck nämnde, med stöd av naturresurslagen tagit ett initiativ som innebär att man tar ett helhetsgrepp på området. Genom det beslut som regeringen fattade i november förra året tvingas kommunerna till en redovisning av de planer de har för exploateringen i området. De kommer man sedan att kunna sammanställa. Med utgångspunkt från detta kommer regeringen att kunna agera tydligt när det gäller naturresurslagen och styra så att kommunerna inte missbrukar sina möjligheter att ge tillstånd till olika typer av exploatering. Herr talman! Detta är inom parentes en av de miljöfrågor där den nya regeringen har agerat. Jag noterade under förra veckans allmänpolitiska debatt att socialdemokraternas företrädare Göran Persson närmast ansåg att den nya regeringen hade ägnat sig åt att lämna förslag om burfåglar. Han glömde då att nämna bl.a. denna fråga, som är av avgörande miljöintresse för huvudstadsregionen.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

Herr talman! När riksdagen år 1988 antog en ny djurskyddslag bestämdes det att nuvarande äggproduktion i burar skall vara avvecklad år 1998. Under tiden skulle enligt beslutet forskning och försök med alternativa system intensifieras. En kontrollstation för detta arbete lades in 1993. Orsaken till beslutet om avveckling av bursystem är att djuren i trånga burar inte får utlopp för sitt naturliga beteende. När jag genom besök på Lövsta följt utvecklingen under de två första åren, blev jag oroad över bristen på framgång. Man hade som mål för försöken angett att vid övergång från bur till golvsystem skulle djurhälsa, äggkvalitet och arbetsmiljö inte få försämras och medicinering och kannibalism inte få öka. Men på alla dessa områden hade bekymmer uppstått. Jag insåg att utvecklingen av de nya systemen måste bedrivas betydlig kraftfullare om vi skulle kunna klara en avveckling av nuvarande bursystem till år 1998. Äggen produceras ju av levande djur, och det tar tid att få dem att bli vana vid nya system. Jag skrev därför tillsammans med Gudrun Norberg i januari 1990 en motion där vi påtalade att framstegen hittills uteblivit och föreslog att experter skulle få företa en extra lägesavstämning för att få fram ökade resurser. Riksdagen ställde sig bakom vårt förslag, och i höstas redovisade regeringen i en skrivelse till riksdagen hur utvecklingsarbetet hittills bedrivits och att betydligt större resurser nu har satts in. Som Annika Åhnberg redovisat i sin motion saknas i skrivelsen ingående analyser av läget och uttalanden om huruvida den svenska äggproduktionen klarar att med bibehållen konkurrenskraft avveckla nuvarande bursystem till 1998. Jordbruksutskottet har dock nöjt sig med att konstatera att en betydande resursförstärkning har skett och utgår ifrån att regeringen lämnar en uttömmande redovisning vid den kontrollstation som lagts fast till nästa år. Herr talman! Det är oerhört viktigt att vi får fram nya effektiva system som uppfyller den nya djurskyddslagens krav och vilka kan ersätta nuvarande bursystem. Skulle vi misslyckas härmed innebär det att huvuddelen av svensk äggproduktion upphör år 1998. Då kommer vi att importera ägg som produceras med metoder som vi inte vill godkänna, och vi måste finna alternativ användning för ytterligare drygt 100 000 ha åkermark på vilka vi i dag odlar fodersäd för den inhemska äggproduktionen. Herr talman! Jag är dock i dag betydligt mer optimistisk att vi kan lyckas, men utesluter inte att det kan visa sig att någon form av minivoljärer -- som i varje avdelning innehåller ett begränsat antal djur -- kommer att visa sig vara den bästa lösningen.

Herr talman! Jag är inte säker på att jag uppfattade det som Harriet Colliander började med. Hon är emot statsstyrda monopol, sade hon, men fattade jag rätt när jag uppfattade att hon också är motståndare till privata monopol? Sedan till frågan huruvida Stenbecks TV 4 är ett litet företag. Det är klart att TV 4 i sig ännu så länge kanske är ett ganska litet företag -- själva monopolet har ju ännu inte börjat verka; det skall ju komma. Men när man tittar på den maktgruppering som finns bakom TV 4 och alla de andra intressen som han har inom massmedia skulle jag nog vilja påstå att det är en väl så stor och stark maktapparat. Jag skulle vilja veta om Harriet Colliander och Ny Demokrati är lika intresserade av att bryta ned denna maktapparat som man är intresserad av att bryta ned det s.k. statliga monopolet. Till slut till det här med programproduktivitet igen. Om man tittar sig runt i världen finner man -- och det är också välkänt -- att där reklam-TV och reklamradio har brett ut sig på allvar, där får man en tendens till likriktning. Det blir mycket av typ våldsfilm, pornografi och massproducerade program, som kan spridas över en mycket stor del av världen. Skall man ha något svenskproducerat och även program som riktar sig till mindre tittargrupper -- låt oss kalla det för exklusiva intressen av olika slag -- krävs det faktiskt ett större antal anställda per tittare eller per sänd timme; det kommer man inte ifrån. Har man något slags kulturpolitiskt mål med massmedia får man faktiskt acceptera också program med förhållandevis låg produktivitet i den här meningen.